Fru talman! Lennart Levi har frågat mig om anslagsförstärkningen i budgetpropositionen för Undersökningen av levnadsförhållanden, ULF, ska möjliggöra ett fortsatt genomförande med hittillsvarande ambitionsnivå, samtidigt som EU-länderna genomför en gemensam inkomst och levnadsnivåundersökning, EU-SILC. Levi frågar även om jag kommer att markera detta i regleringsbrevet till Statistiska centralbyrån, SCB. Det är avgörande att den statistik som forskare och beslutsfattare är i behov av håller en god kvalitet. Jag tycker därför att det är viktigt att frågan om kvalitet diskuteras. ULF-undersökningen har genomförts årligen sedan 1970-talet. Sedan 2004 ska Sverige genomföra den EU-gemensamma undersökningen SILC. SILC har många likheter med ULF vilket givit SCB möjlighet att samordna dessa till en gemensam undersökning. SCB:s utgångspunkt är att alla välfärdskomponenter från ULF ska finnas kvar och att länkning möjliggör fortsatta tidsjämförelser. SCB anser att kvaliteten kommer att kunna bibehållas. SCB anser även att en modernisering av ULF-undersökningen är nödvändig. Nuvarande metoder medför svårigheter i kvalitetssäkringshänseende. Den föreslagna ekonomiska förstärkningen syftar till att både permanenta Barn-ULF och förstärka urvalet i ULF med fler individer för att på bättre sätt kunna analysera till exempel regionala skillnader, skillnader mellan könen och olika etniska bakgrunder. Detta är en viktig ambitionshöjning i undersökningarna av levnadsförhållandena i riket. SILC ger oss möjlighet att jämföra levnadsförhållandena i Sverige med övriga europeiska länder. Sammantaget kommer levnadsförhållandena i Sverige fortsatt att kunna belysas på ett bra sätt. Av SCB:s regleringsbrev framgår regeringens krav på en statistik med god kvalitet och en effektiv statistikproduktion. Jag har fullt förtroende för SCB:s förmåga att göra prioriteringar inom befintliga ekonomiska ramar, givet regeringens övergripande prioriteringar.
Fru talman! Tack för det här svaret, finansministern, kanske speciellt för betoningen av hur viktigt det är att frågor om kvalitet diskuteras. Det är exakt det jag ber att få göra i det här inlägget. Den viktigaste förändringen genom tillkomsten av SILC är införande av telefonintervjuer som ersätter besöksintervjuer. Om jag besöker Anders Borg, sitter ned över en kopp kaffe och får tillfälle att prata med honom en timme kan han berätta mycket utförligt för mig svaret på en lång rad olika frågor. I en telefonintervju är det betydligt svårare. Att sitta en timme i telefon är det möjligen några tonåringar som gör, men inte särskilt många andra. Alltså: Telefonintervjuerna måste vara kortare. Det är en svaghet. Frågorna måste vara enklare. Det är en annan svaghet. Det är svårt att fråga om känslig information. Det är en tredje svaghet. Om man ändå gör det är risken avsevärd för så kallad utmattning, att den svarande till slut ger upp eller att man vägrar svara. Allt detta sammanfattat betyder risk för kvalitetsförlust och risk för jämförbarhetsförlust. Man kan inte jämföra statistiken från de första 30 åren, från 1970 och framöver, med den som kommer från och med 2008. Är det enbart jag som tycker så? Nej, det är det inte. Viktiga statistikanvändare tycker likadant. Jag kan här speciellt nämna Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet och elva professorer i en debattartikel. Båda materialen är bifogade interpellationen. Det framgår av texten i interpellationen, och jag delar den kritiska uppfattning som Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och de elva professorerna gett uttryck för. Det finns ytterligare aktörer som är oroade. En är Statistiska centralbyråns eget vetenskapliga råd. Även de har uttryckt oro över att den förändring som är föreslagen kan medföra kvalitetsförluster. Statistiska centralbyråns programråd är också oroat. Jag delar även den oron. Jag ser med intresse fram emot att få höra om jag lyckats oroa finansministern.
Fru talman! Lennart Levi väcker viktiga frågor. Vi vill ha ett väl fungerande välfärdssamhälle och en väl fungerande välfärdsstat i Sverige där vi kan erbjuda unga människor, äldre och andra goda levnadsvillkor. Då är det viktigt att vi har en bra och bred statistisk grund för den diskussionen. Inte minst tror jag att den så kallade Barn-ULF som genomförts har gett oss nya kunskaper om hur barn och ungdomar upplever sin uppväxt och under vilka välfärdsförhållanden de lever. Jag får erkänna att för mig är frågeställningen om telefonintervjuer och personliga intervjuer en fråga som rimligen ligger på verket. Jag har inte alls de djupa kunskaper i ämnet som Lennart Levi besitter. Det är ett område som jag själv aldrig har varit i närheten av. Men det måste ändå vara min grundläggande syn på myndighetsstyrning att vi ger myndigheter anslag, uppställer mål om kvalitet, säkerhet, effektivitet och en god service, att vi sedan följer upp det och att vi i regleringsbrev tydliggör uppdraget men att vi inte i detalj styr verksamheten på våra verk. Jag ska samtidigt säga att Lennart Levi naturligtvis har väckt en känsla av oro hos mig i den här frågan. Det talar för att vi noga ska följa och se hur utvecklingen sker. Men jag tror att utgångspunkten måste vara att Statistiska centralbyrån har ett eget och självständigt ansvar för kvaliteten i statistiken. Och även om det finns en oro måste jag säga att i grunden har jag ett stort förtroende för Statistiska centralbyrån och den verksamhet de bedriver. Vi kommer att följa dessa frågor noga. Det statistiska arbetet är en viktig grund för vår viktiga välfärdspolitik.
Fru talman! Om jag drabbas av en infektion och får hög feber behöver temperaturen mätas. Om en termometer är graderad i Celsius och en annan i Fahrenheit finns det möjlighet att översätta, men att översätta från besöksintervjuer till telefonintervjuer, även med så kallad länkning som finansministern framhåller i sitt svar, är lite knepigt. Det är saker som hör hemma i den högre skolan i den akademiska diskussionen. Jag känner, ganska starkt till och med, att SCB är i färd med att fatta fel beslut. Jag har stort förtroende för SCB. Jag älskar SCB. Det är underbart att SBC finns, och jag vill önska dem all fortsatt framgång. Men jag undrar varför SCB inte har kallat till en användarkonferens. Varför är inte de som använder SCB:s ULF-data inbjudna att yttra sig över vilka effekter den här metodändringen kan få? Varför har SCB inte rådfrågat Rådet för den offentliga statistiken? SCB har tillgång till båda dessa enheter och kan mycket lätt få deras uppfattning om vad den här förändringen skulle innebära. Jag har ett intryck av att SCB oroar sig för att ytterligare oro ska markeras från viktiga aktörer och att de därför vill genomföra en inte helt genomtänkt förändring i fred.
Fru talman! Det ligger mycket i det Lennart Levi säger. Det är viktigt att vi har möjligheter att följa befolkningens välfärdsutveckling. Man kan diskutera besöksintervjuer och telefonintervjuer, men man kan också konstatera att en viktig vinst med den inriktning SCB nu driver verksamheten med är att vi får bredare undersökningar som når fler personer. Det gör att vi när det till exempel gäller barn, människor med olika härkomst och i olika regioner har en något bredare information, vilket naturligtvis är av stort värde. Min känsla och övertygelse är att SCB:s verksamhet präglas av hög kvalitet och stor professionell kompetens på statistikområdet. Lennart Levi tar upp frågan om en användarkonferens. Jag måste nog retirera in bakom hur vi vill styra myndigheter och verk i Sverige. Regeringen ska ha en generell politik om hög servicegrad, god effektivitet, bra kostnadseffektivitet och hög grad av rättssäkerhet i det arbete som bedrivs. Vi ska tydliggöra målen för de enskilda verken i regleringsbrev och i myndighetsförordningar, men vi ska inte i detalj styra hur man lägger upp den dagliga och veckovisa verksamheten på verken. Jag kan säga till Lennart Levi att vi noga ska följa frågan. Det finns en oro som Lennart Levi ger uttryck för och som också framkommit i andra sammanhang som ger oss anledning att noga följa detta. Men det måste i grunden vara ett ansvar för Statistiska centralbyrån.
Fru talman! Det är en beundransvärd egenskap att visa förtroende för folk. Jag gratulerar finansministern till den egenskapen, men ibland måste man vara skeptisk och ibland måste man ifrågasätta. Jag är ganska van från universitetsvärlden att göra just det även när det gäller människor som jag gillar och beundrar. I finansministerns svar ser jag att regeringens krav på en statistik med god kvalitet kommer att framgå av SCB:s regleringsbrev. Det har finansministern även sagt muntligen nu. I min värld, den medicinska världen, är det logiskt att be om en second opinion om jag ska genomgå en behandling och en rad experter anmäler avvikande mening om den behandlingens effekter. Det är en sådan som jag ber finansministern och Finansdepartementet att överväga. Man kan till exempel tillsätta en interdepartemental arbetsgrupp som får till uppgift att hålla ett noggrant öga på vad Statistiska centralbyrån fattar för beslut på den här speciella punkten. Det gäller inte en detaljstyrning dag för dag, vecka för vecka. Det gäller något som byggts upp till en kostnad av ungefär 1⁄2 miljard kronor, som fungerat i över 35 år och som beundrats världen över för sin höga kvalitet. Då ska inte en avdelningschef på egen hand få fingra på detta mot experternas avrådan.
Fru talman! Jag tror att det är en god mänsklig egenskap att visa förtroende för människor. Jag har naturligtvis också mycket stort förtroende för Lennart Levi och inte minst för hans kompetens i de här frågorna. Vi vill ha god kvalitet på den offentliga statistiken. Jag vill ändå understryka att det i grunden är SCB:s sak att pröva. Om jag kommer till en läkare och upplever att jag är bekymrad över den behandling jag får går jag inte i första hand till Karolinska sjukhusets ledning och framför allt inte till Göran Hägglund som är socialminister, utan då går jag till en annan läkare. Sedan får de som är ansvariga för detta pröva detta på det sätt som ska ske. SCB är ansvarig för statistiken. Jag är ansvarig för att ge dem medel, sätta upp mål, ge en övergripande myndighetsstyrning och noggrant följa verksamheten. Den oro som Lennart Levi och andra mycket kompetenta personer på detta område har gett uttryck för ger oss anledning att särskilt noga följa utvecklingen på det här området. Men den grundläggande hållningen från regeringens sida är att detta är Statistiska centralbyråns ansvar.